Herr talman! Det har ju blivit vanligt att vi måste jaga en liten stund, men det är ju inte rätta tiden på dygnet när vi har nått så här långt fram på kvällstimmarna. Då jag emellertid är motionär i den fråga som nu behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 21 och som gäller jakten på hornbärande råbock, ber jag att få säga några ord. Men först skall jag lova att jag inte skall skjuta skarpt, utan att jag skall uppträda fredligt vid denna sena timme. Jag skall inte heller bjuda på någon viltstek som jag gjorde för några veckor sedan. Detta beror naturligtvis på att jag i högsta grad ogillar den jakt det här är fråga om. Det uttalande som jag gjorde för några veckor sedan om rensadel var kanske en förlupen kula — det var även snudd på felsägning, om jag skall vara alldeles ärlig — men det kan vi lämna därhän. Inledningsvis vill jag säga att jag finner att utskottet noggrant behandlat denna fråga, som jag anser vara mycket viktig, och att jag också finner utskottets skrivning ganska positiv. I slutet av utskottsutlåtandet sägs: »Utskottet förutsätter därför att naturvårdsverket, som har att årligen till Kungl. Maj:t avge förslag till allmänna jakttider för kommande jaktår, följer frågan med uppmärksamhet.» Detta uttalande anser jag vara mycket positivt. Det som har föranlett mig att avge denna motion — jag är nämligen ensam motionär i denna kammare, och det finns heller ingen som motionerat i frågan i första kammaren är bl.a. den s.k. pyrschjakten på hornbärande råbock under särskild tid. Denna jakt infördes här i landet den 1 januari 1968, utan att jägarna i någon större omfattning beretts tillfälle att dessförinnan diskutera frågan. Pyrschjakten var förr i tiden en smygjakt, såsom vi litet föraktfullt kallade den. Man har även ändrat jaktstadgan så, att endast kulvapen får användas vid denna jakt, och jakttiden är bestämd till senare delen av augusti månad. Även detta går jag mycket skarpt emot. Det har framgått av tidningsartiklar, jakttidskrifter och hållna jaktmöten att motståndet mot denna typ av jakt är stort bland landets jägare. Som protest mot denna jaktform har många lokala jaktvårdsområden vid extra stämmor beslutat gå emot den, och andra har genom motioner till länsjaktföreningar velat få en ändring till stånd. Många jägare anser att införandet av det obligatoriska kulskyttet på hornbärande råbock är det första steget mot totalförbud mot användande av hagelvapen vid rådjursjakt. Jag anser emellertid att användandet av kulvapen vid denna jakt medför större risker för djurplågeri än vad hagelskytte gör. Det förhåller sig inte heller på det sättet att jägarna i allmänhet har kikarsikte på sina kulvapen, och utan kikarsikte är träffsäkerheten mycket mindre i denna jakt. Vidare anser jag nog att användandet av kulvapen i denna jakt medför mycket större risker då det gäller människor som vistas ute i markerna, friluftsmänniskor, bärplockare m.fl. Pyrschjakt bedrivs många gånger intill bebyggelse. Det har visat sig under föregående års jaktsäsong att flera jägare avhållit sig från jakten på grund av dessa risker. Jag anser att det här rör sig om en troféjakt och att jägarna är troféjägare. Att kalla pyrschjakt för jakt är grovt felaktigt. Att i färdiggjorda skjutställningar eller lavar eller på i förväg iordningställda skjutplatser sitta och vänta på att rådjuren skall komma till matplatserna och där servera dem en kula har mycket litet med jakt att göra anser jag för min del. Utskottets ledamöter måste väl också hålla med om det. Man måste hedra de jägare i vårt land som tagit avstånd från denna jakt på hornbärande råbock. Jag vill understryka att Svenska jägareförbundet har förordat denna jaktform. Genom denna troféjakt kommer säkerligen också de bästa avelsdjuren att få sätta livet till, men detta tycks inte bekymra dem som förordar nämnda jaktform. Jag anser att det kommer att bli en snedvridning av könsfördelningen om denna jaktform blir obligatorisk, och därför bör den snarast stoppas. Man kan väl ändå inte använda jaktformer, med vilka man kanske till en viss del utrotar rådjuren. Av de remissvar som avlämnats framgår att de flesta gått emot denna form av jakt. Utskottet har även funnit att den nu införda jaktformen inte är invändningsfri. Detta medgivande är värt att beakta. Jag hoppas verkligen att utskottet, när denna fråga skall behandlas — troligen nästa år — har fått en annan inställning till denna jaktform. Jag vill avsluta med att ställa en fråga till utskottets talesman: Anser ni personligen att pyrschjakt på hornbärande råbock är en anständig jaktform, som ni helt ansluter er till? Tills vidare, herr talman, har jag inget yrkande.

Herr talman! På den fråga som herr Wikner ställde till utskottets talesman om pyrschjakt är en anständig jaktform skulle jag vilja svara att jag inte är så sakkunnig i dessa frågor att jag direkt kan avgöra det. Jag har den uppfattningen att det är en sak som borda klaras upp jägarna emellan. Om herr Wikner använde lika stor energi som han gör i debatterna om jaktfrågor här i riksdagen på att på något sätt försöka få Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund att komma överens, skulle han göra en mycket god in sats. Då skulle vi här i riksdagen slippa detta eviga tjat om sådana här frågor. Staten har ju visat jägarna det förtroendet att de i samråd med tillsynsmyndigheten, som är naturvårdsverket, skall få klara upp frågor om jakttider och jaktformer. Jag tycker över huvud taget inte att riksdagen är något särskilt lämpligt forum för en detaljdebatt i dessa frågor. Jag vill ge uttryck för en önskan om att jägarna själva och deras organisationer försöker klara upp sina mellanhavanden och att debatten förs dels jägarna emellan, dels mellan jägarna och naturvårdsverket. Ni jägare riskerar annars att den allmänna opinionen och riksdagen tröttnar på det här evinnerliga tjatet och säger att det är bäst att naturvårdsverket ensamt får handlägga dessa frågor. Jag vill gärna medge att utskottet vid sin behandling av ärendet kommit fram till uppfattningen att den här jaktformen inte är helt invändningsfri. Bestämmelserna har emellertid tillämpats under endast ett år, och deras giltighetstid förlängs nu ytterligare ett år. Man får väl försöka samla erfarenheter, och sedan ankommer det väl närmast på tillsynsmyndigheten, d. v. s. naturvårdsverket, att efter överläggningar med representanter för jägarna komma fram till bestämmelser som kan accepteras av majoriteten av Sveriges jägare. Det tycker jag vore en önksvärd utveckling på det här området. Med anledning av att denna jaktform inte har pågått mer än ett år och man nu bör pröva den under ytterligare ett år för att samla erfarenheter har utskottet funnit det lämpligt att avstyrka motionen, i förväntan att herr Wikner skall medverka till en överenskommelse jägarna emellan, så att vi slipper uppehålla oss vid sådana här frågor i riksdagen i fortsättningen.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
Herr talman! Jag förstår att denna fråga är obehaglig för dem som inte är jägare, men vi som är jägare tycker i alla fall att vi har rätt att här i riksdagen framföra synpunkter vilkas tillgodoseende är beroende av lagändringar. Utskottets talesman herr Grebäck vet nog lika väl som jag att jag faktiskt arbetar för att vi jägare skall komma överens, men det tar inte bara en eller två dagar utan det kan ta år innan vi kan komma överens i dessa frågor. Jag tyckte att det var olämpligt av utskottets talesman att försöka tysta det jägarförbund jag tillhör och tillika mena att jag inte skall ha rätt att stiga upp och tala här i riksdagen i angelägna jaktfrågor. Han menade tydligen att jag skall sluta med detta och i stället försöka få till stånd en överenskommelse. Det tycker jag i alla fall är ett tecken på dålig demokrati. Var och en skall väl ha rätt att framföra sina synpunkter. Om utskottets talesman är så illa berörd av jaktfrågorna, hade han väl kunnat låta någon annan föra utskottets talan.

Herr talman! Det är ju klart att herr Wikner är i sin fulla rätt att motionera i dessa frågor. Det vill jag inte alls bestrida. Jag är ingalunda illa berörd av att man tar upp dessa frågor. Men jag tycker ”att det ligger närmast till hands att jägarna själva klarar upp sådana här frågor sinsemellan och med naturvårdsverket. Man har tydligen inte lyckats med det, och det har vi ju anledning att beklaga. Jag tar ingen ställning till förhållandet mellan de olika jägarorganisationerna. Ni bör givetvis själva klara upp era mellanhavanden. Men jag vill bara framhålla önskemålet att ni på något sätt kan enas. Det är så statsmakterna har tänkt sig det hela, när man gav jägarna det stora förtroendet att tillsammans med naturvårdsverket handha jaktvårdsfrågorna.

Herr talman! Herr Wikner måste ha fallit offer för något missförstånd, eller också har initiativtagarna till hans motion gett honom vilseledande informationer, ty på annat sätt kan jag inte förklara påståendet i hans motion att pyrschjakten på hornbärande råbock införts utan att jägarna i någon större utsträckning fått diskutera den. Herr Wikner framhöll för övrigt detsamma även i sitt första inlägg i dag. Tvärtom har rådjursjakten så långt tillbaka jag kan minnas diskuterats vid särskilda möten med jägarnas organisationer, på det kommunala planet, på länsoch riksplanet, vid otaliga föredrag och diskussioner, med spalter ki Iometervis i facktidningarna, med” särskilt utlåtande just i rådjursfrågan av 1949 års jaktutredning o.s.v. Man har helt enkelt inte funnit anledning att binda sig för någon speciell jaktform. Var och en skall få jaga som det bäst passar honom så länge han inte använder olämpliga vapen eller stör grannarna. Som ett led i den valfriheten fick vi 1968 den jakt som herr Wikner ogillar. Jag betonar valfriheten. Den som inte vill jaga råbock med kulvapen och pyrsch behöver ju inte göra det. Han har kvar samma ordina rie jakttid som förut och har alltså inte förlorat någonting. Herr Wikner yrkar i sin motion på att bestämmelsen om användande av enbart kulvapen vid jakt på hornbärande råbock skall slopas. En sådan bestämmelse har aldrig varit på tal. Råbocken fäller inte sina horn förrän i november—december, och jakt på hornbärande bock med stövare och hagelgevär förekommer därför redan nu. Utskottet har tolkat det så, att herr Wikner åsyftar augustijakten, eftersom det är där som kuljakten har satts som villkor, men så som det står här är det faktiskt inte rätt. För att förklara varför kulvapen har satts som villkor för augustijakten är det tyvärr nödvändigt att ta de få närvarande kammarledamöternas tid i anspråk för en liten snabbkurs om rådjur. Under förutsättning att markerna är fredade från hundar är rådjur kanske vårt mest stationära vilt. Inom en cirkel med cirka två kilometers radie från födelseplatsen stannar ungefär 85 procent av djuren under det första året efter födelsen, och om vi utsträcker radien till fem kilometer, så stannar 97 procent av djuren där. De har mycket bestämda vanor, går på bete utmed särskilda stigar och passerar snart sagt genom samma grindhål varje gång de skall ut på ett fält — jag upprepar, under förutsättning att det råder frid i markerna. Detta gör att en jakträttsinnehavare 'så att säga kan bli personligen bekant med vart och ett av sina rådjur. Han vet vilka djur som skall bort. och vilka som skall gå till åvel, allt i syfte att få fram kraftiga djur som står emot de påfrestningar vintern medför. Man har alltså här ett medel att vid sidan av det naturliga urvalet — som är det väsentliga men för djuren ofta betydligt smärtsammare — påverka rådjurstammens kvalitet. En måttstock på den kvaliteten är det som herr Wikner så föraktfullt kallar för troféerna. Jag erkänner att det för den som är ute och jagar efter vackra horn kan vara en frestelse att skjuta bort de bästa bockarna, men det är i så fall ingenting som «speciellt kännetecknar pyrschjakten. Ansvarslösa jägare har vi också när det gäller jakt med hund. När man vet var bockarna håller till kan man ju smyga sig på dem eller vid s.k. vakskytte från en skjutlave sitta och vänta på att de skall dyka upp. Men det är bara i ytterst sällsynta undantagsfall man kan komma dem så nära med smygjakt att man kan använda hagelgevär. Det är ett korthållsvapen för högst 30 meters avstånd. Om hagelbössan finge användas vore risken för skott på för långa avstånd med skadskjutning som följd överhängande, allra helst som erfarenheten visar att man lätt felbedömer avståndet till ett så stort djur som ett rådjur. Med kulgevär är det helt snmorfandas Man har god tid på sig inte minst att ge akt på att man har ett ordentligt kulfång. Man skjuter med stöd och i de allra flesta fall med kikarsikte. Dessutom måste jägaren innan han skjuter för det första ha förvissat sig om, att det gäller ett rådjur, för det andra om att det är en bock och för det tredje om att. det är en sådan bock som skall gallras bort. Då blir ju — allra helst som denna jakt bedrivs uteslutande i daggryning och i skymning — risken för bäreller svampplockare obetydlig. Så lika en råbock är sällan dessa hedervärda medborgare — jag måste förstås erkänna att jag inte sett herr Wikners landsmän framförda i frihet utan dömer av mina egna. > Nej, tag tycker att vi skall avföra skadskjutningsargumentet ur denna debatt. Det hör inte alls hemma här, det må sedan gälla. folk eller fä. Har man flått ett par rådjur, som är skjutna med kula i marker där rådjur aldrig någonsin jagats annat än med hagel finner man snart i vilken skrämmande utsträckning de är träffade av hagel. Alla de rådjur som genom hagelskott går en smärtsam död till mötes och som vi aldrig finner kan vi naturligtvis inte räkna. Vi har fått jakttiden i augusti bl.a. därför att det då är lugn i markerna. Rådjuren står alltså lugnare och en rationell beskattning är då lättare att organisera. Eftersom hagelgevär är otänkbart i denna jaktform, innebär ett slopande av kulvapenjakt också ett slopande av augustijakten, och då blir herr Wikner mycket glad, ty det är precis det han vill. Men herr Wikner har i sin motion inte närmare motiverat yrkandet att augustijakten skall avskaffas. Jag förmodar att han tänker på den snedvridning av rådjursstammens sammansättning som han tidigare i dag berörde när han talade om troféjakten, en alltför hård bockjakt. Det skall inte förnekas att risken för snedvridning finns om man har att göra med ansvarslösa jägare. Men stövarjakten efter rådjur är i det avseendet inte ett dugg bättre, eftersom den medför en helt slumpmässig beskattning. Vid sådan jakt skjuter man vad som kommer, och man har inte en aning om huruvida det kanske är den allra bästa bocken som stryker med, eftersom den vid jakten i november—december inte har några horn. Till denna fråga hör också att vi under en lång följd av år haft en särskild bockjakt i september, utan att herr Wikner då protesterat mot snedvridning av könskvoten o.s.v. Herr Wikner och jag tillhör olika jägarorganisationer. Jag måste beklaga detta, eftersom herr Wikner väl skulle pryda sin plats i den organisation jag tillhör. Där skulle han också få erfara att en ständig debatt pågår om rådjursjaktens organisation. Åsikterna har brutit sig också kring augustijakten, och det finns ingenting som säger att den, tillsammans med den vanliga jakten i oktober —december, är den en gång för alla givna lösningen på detta problem. Landskapet ändrar oupphörligt struktur. Rådjuren har en märklig förmåga att anpassa sig till landskapet, och jaktmetoderna måste i sin tur anpassas efter dem. Det vore fel att, bara för att man tycker si eller så, utdöma en jaktform. Vi måste först erfara hur den verkar i praktiken. Har vi inte gjort det måste vi skaffa oss den erfarenheten. Den jaktform vi nu diskuterar har på de allra flesta håll i världen fungerat bra, och jag är övertygad om att den också i Sverige kommer att fungera bra när omdömesgilla jägare får hand om den. Men vi har tillämpat den endast en säsong och kan egentligen ännu inte uttala oss alls om den, vare sig i den ena eller andra riktningen. Jag kan väl inte helt hålla med utskottets ärade ordförande när han säger att stämningen i utskottet klart var mot den här formen av jakt. Några utskottsmedlemmar var det, men någon undersökning av var de allmänna sympatierna eller antipatierna låg gjordes inte. Anledningen till att utskottet har avstyrkt herr Wikners motion är som sagt att vi i dag inte vet någonting vare sig i den ena eller den andra riktningen. Med åberopande av det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! För att spara kammarens dyrbara tid skall jag lova herr Wachtmeister att noggrant läsa snabbprotokollet vad han har sagt. Då slipper jag att trötta kammaren med någon ytterligare diskussion i frågan vid denna sena timme. Vi får väl sedan gå tillsammans i enrum och diskutera denna fråga och kanske ge varandra ännu en lektion i jaktfrågorna.

Herr talman! Jag hade verkligen inte tänkt deltaga i den här ständigt åter kommande debatten om jakten, men när jag hörde herr Wikner uttala sig så föraktfullt som han gjorde om pyrschjakten tände det så att jag måste begära ordet. Herr Wachtmeister har redan på ett alldeles utomordentligt sätt sagt allt vad som behöver sägas i denna fråga. Jag kan därför fatta mig mycket kort och inskränka mig till att beröra ett par saker som han inte tog upp. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till herr Wikner. Bockjakten i augusti har tillstyrkts av jakttidsberedningen, som består av representanter för Vetenskapsakademien, Skogsoch lantbruksakademien, Veterinärmedicinska anstalten, Naturskyddsföreningen och jägarna ävensom Jägarförbundets vetenskapliga konsult och viltforskningslaboratorer. Beredningen har förordat denna jaktform ur den synpunkten att man vill bedriva jaktvård. Man tillåter bockjakten bara för att rådjurskiden skall få tillfälle att växa till sig i oktober. När bockjakten bedrivs i augusti blir dessutom september månad fri från rådjursjakt. Många jägare vill använda sina hundar, och då kan de jaga hare, men de får inte skjuta rådjur. Detta om detta. Vidare har jag fäst mig vid att herr Wikner vill göra gällande att man inte minst ur humanitär synpunkt bör använda kula i stället för hagel; det står i motionen att kulskytte »medför betydligt större risker för djurplågeri än hagelskytte». Ja, herr Wikner, enligt mina personliga erfarenheter — som väl inte är så stora men dock tillräckliga för att jag skall kunna ha en erfarenhetsmässig uppfattning i denna fråga — springer i denna dag sannolikt tusentals rådjur omkring i vårt land med hagel i kroppen eller innanför huden, därför att jägare felbedömt avståndet eller i ivern skjutit på för långa håll. Själv har jag aldrig varit med om att ett rådjur på vilket jag skjutit med kula har sprungit från platsen, utan det har legat kvar. Jag har för övrigt bara skjutit fyra rådjur med hagel — alla andra med kula. För min del anser jag därför att kuljakten är det enda humana tillvägagångssättet i detta fall. Dessutom tycker jag det är helt felaktigt att som herr Wikner gjorde — jag minns nu inte vilket uttryck han använde — uttala sig så föraktfullt om pyrschjakten. Jag har aldrig varit med om att man vid pyrschjakt sitter uppe i en lave och skjuter, och det är alltså inte något sådant jag avser, utan pyrschjakt innebär att man smyger sig på ett rådjur. Och jag skall tala om för herr Wikner, att detta är nog den mest krävande jaktformen. Den går inte ut på att man ställer sig på pass och väntar att hunden skall komma hetsande rådjuret framför sig, så att man kan skjuta, utan det är verkligen jägaren själv som får jaga. Jag har hittills trott att herr Wikner var en erfaren jägare, men när jag nu hör honom företräda sådana här synpunkter blir jag mycket förvånad och börjar faktiskt tvivla på att herr Wikner har någon erfarenhet på detta område. Jag vill därför ställa frågan: Har herr Wikner någon personlig erfarenhet av rådjursjakt, och har herr Wikner fällt några rådjur?
Herr talman! Det tände faktiskt också i mig när jag såg herr Trana komma upp i talarstolen. Därför måste jag få säga några ord till honom. Jag nämnde i mitt första inlägg de remissyttranden som finns införda i utlåtandet. De flesta av dessa uttalar sig faktiskt mot den här jakten på råbock. Jag vände mig framför allt mot att jägarna inte fått uttala sig mera ingående, ty på de möten som hållits har jägarna varit mot denna jakt. Eftersom vi kommer att ta ytterligare några minuter i anspråk ber jag att högt få läsa upp vad som står i en jakttidskrift: »Vid jägarmöten runt om i landet, jägarmöten öppna för alla och envar, har nära 8 000 jägare direkt fått ge sin mening till känna. Endast två har uttryckt sin tillfredsställelse med den införda jaktreformen. Ett av dessa möten var anordnat av Svenska Jägareförbundets egen lokalavdelning i Södertälje, varvid en av 60 närvarande gillade förslaget. Övriga var direkta motståndare till förslaget i sin helhet. Det kan väl inte vara okänt heller att ytterligare en l1okalavdelning inom Stockholms län i direkt motion krävt en ändring och att man förklarat sitt missnöje med att nyordningen införts utan att jägarna fått säga sin mening.» Det var detta jag gick emot; jägarna hade inte tillräckligt fått uttala sig om den här jakten på råbock. Jag tycker att det är ett renhetskrav att jägarna skall få säga sin mening och att man tar hänsyn till vad dessa vill. Jag kan bekräfta att även jag varit med om rådjursjakt, varför jag inte alldeles är novis. Såsom även herr Trana torde känna till har vi numera fina hagelgevär med särskild storlek av hagel. Dessa är förnämliga att använda även vid rådjursjakt på normala håll. Med dessa bör man dock inte skjuta på för långa avstånd. Jag tror nog att denna form av jakt skulle bli mera smidig, om jägaren själv fick avgöra vilket skjutvapen han bör använda. Något obligatoriskt system bör inte införas.

Herr talman! Den fråga som allmänna beredningsutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 13 är förvisso inte ny. Redan år 1963 väcktes motioner i detta ärende, och man fortsatte år 1964 och framöver. Varje gång har utskottet behandlat frågan relativt välvilligt men har ansett att det inte fanns någon anledning att vidta speciella åtgärder. Jag har, herr talman, dristat mig till att i år återkomma i frågan. I den motion som jag har varit med om att väcka yrkas på en undersökning av möjligheterna att i riksförsäkringsverkets statistik inkludera fler variabler än de hittills använda i syfte att få bättre begrepp om variationer mellan olika arbetstagargrupper. Man skulle därefter också försöka dra konklusionerna av undersökningen och få till stånd en sociologisk undersökning om olikheter i attityder mot arbetet och om sjukfrånvaron mellan olika arbetstagargrupper. Anledningen till dessa motioner är ganska uppenbar. Det har under många år gjorts gällande att t.ex. kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. Vi har i början av detta år upplevt att Svenska <arbetsgivareföreningen har presenterat en liten statistik, där man schablonmässigt har gjort gällande att kvinnor har högre sjukledighet än män. Det är klart att det från arbetsgivarsidan kan vara frestande att använda det resultatet av undersökningen som ett argument i lönediskussioner. Å andra sidan har PR-rådet gjort vissa ingående undersökningar om orsakerna till olikheterna i sjukfrånvaron. Dessa undersökningar är väsentligt mera nyanserade. Av dem framgår t.ex. att anställda med arbetsuppgifter som är mera rutinbetonade och lägre betalda också har en högre sjukfrånvaro. Jag skulle vilja fråga kammarens ledamöter: Är inte detta en ganska intressant tanke? Tänk om orsakerna till att kvinnorna har högre sjukfrånvaro är att de ofta har de lägre betalda jobben, de mera ointressanta arbetsuppgifterna och de arbeten som kräver ett mindre ansvar och att detta är förklaringen till en högre sjukfrånvaro. I så fall tycker jag att det finns anledning för riksdagen att vara observant. Då bör riksdagen inte bara visa ifrån sig denna fråga med en förhoppning om att riks försäkringsverket kanske kan förbättra sin statistik. Riksdagen får inte bara se tiden an och hoppas på ett bättre resultat. Jag tycker alltså, herr talman, att det finns anledning för riksdagen att intressera sig för denna fråga. Det moderna arbetslivet av i dag bjuder minsann på ganska stora svårigheter. Det förefaller som om de stora arbetsenheterna skulle ta ifrån den enskilda människan hennes eget initiativ, hennes eget ansvar och därmed också kanhända — jag säger kanhända — ökar hennes motivation att vara frånvarande. Jag tror därför att det vore angeläget inte bara att undersöka hur t.ex. olika arbetsuppgifter kan påverka sjukfrånvaron utan också att försöka titta på de bakomliggande faktorerna och göra en sociologisk undersökning om orsakerna till olikheterna i sjukfrånvaron. I den reservation som är fogad till allmänna beredningsutskottets utlåtande har mina partikamrater i utskottet yrkat bifall till motionerna, då de har ansett det riktigt att få en undersökning till stånd rörande skillnaderna i sjukfrekvens mellan olika grupper av arbetstagare. Jag vill med dessa ord, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som motionären fru Kristensson framhöll är detta ingen ny fråga. Det var inte 1963 utan redan 1962 som man första gången aktualiserade förslaget om en utbyggd statistik för belysning av sjukfrånvaron, och sedan har man år efter år kommit igen samtidigt som statistiken på detta område successivt har förbättrats.

Man avser att relativt snabbt plocka in civilståndsuppgifter, och det borde också vara möjligt att i anslutning till folkräkningstillfället 1970 relatera sjukfrånvaron till olika familjevariabler. Man kan alltså säga, och det har utskottet noterat, att motionärernas krav i detta avseende blir tillgodosett. Det andra kravet, som reservanterna har tagit fasta på, gäller den sociologiska undersökningen av olikheter i attityder till arbete och sjukfrånvaro mellan olika arbetstagargrupper. När man läser motionen frapperas man av att motionärerna på intet sätt talar om vilka attityder man vill mäta. Det står en enda mening härom: »Dessutom finns det behov av sociologiska analyser för att klarlägga huruvida attityden till arbetet och även till sjukfrånvaron varierar mellan olika arbetstagarkategorier.» Det är allt som motionärerna säger som motiv för en så stor undersökning. Jag skall gärna medge att det på detta som på så många andra områden kan finnas behov av ytterligare information. En attitydundersökning skulle emellertid kräva en mängd olika variabler, och den skulle därför bli mycket omfattande. Erfarenheterna från de undersökningar som ändå har företagits på detta område har ju inte varit särskilt positiva. I Sverige och i utlandet har olika attitydundersökningar gjorts för att man skulle få ett grepp om hela komplexet av orsaker till sjukfrånva ron. Man har icke i någon undersökning kunnat finna några säkra samband mellan sjukfrånvaron och de olika attitydvariabler som man därvid har studerat. Vi har därför i utskottet noterat att vi får en successivt utbyggd statistik och därmed ett bättre underlag för att bedöma denna sjukfrånvaro. Därigenom torde vi få det material som erfordras. Utskottet har som en följd härav avstyrkt motionen. Jag får, herr talman, sluta med att yrka bifall till allmänna beredningsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 13;
Herr talman! Att jag började motionera i denna fråga redan 1962 gör ju inte saken bättre ur utskottsmajoritetens synpunkt. Då tycker man att tiden nu ändå kunde vara mogen för att någonting skulle hända. Herr Hugosson säger att statistiken under dessa år har förbättrats och det håller jag gärna med om, men än lämnar den i alla fall en hel del övrigt att önska. Den fråga som jag tycker är den väsentligaste, nämligen att få en utredning mot bakgrunden av de olika arbetsuppgifternas art, är ännu inte löst. Man räknar med att man skall kunna få en viss möjlighet genom 1970 års folkräkning, och jag ser också fram mot möjligheten att man då skall få ett ordentligt underlag. Beträffande familjeförhållandenas inverkan på sjukfrekvensen skriver utskottet mycket vagt. Jag tycker att man på den punkten kunde ha preciserat ett önskemål något tydligare än man har gjort. Sedan säger herr Hugosson att motionen var alltför kortfattad. Jag skall ta lärdom av det. För den händelse reservationen inte vinner bifall skall jag väl försöka presentera en motion till nästa år som är något utförligare. Jag trodde att frågan var så pass klar att man inte skulle behöva motivera den så utförligt. Jag har den uppfattningen, herr talman, att människan i den moderna arbetsmiljön i dag har så pass stora problem — och dessa problem kan ta sig synliga uttryck i t.ex. ökad sjukfrånvaro — att det därför är angeläget att undersöka vad sjukfrånvaron kan ha för relationer till arbetsmiljön. Vitsen med motionen var inte bara att man skulle få fram dessa variabler utan att man skulle kunna dra riktiga slutsatser därav. Det är detta som är det viktiga, och det är ju detta förslag som utskottet har avstyrkt. Jag har den uppfattningen, herr talman, att det i dagens läge när det finns så många akademiker som är arbetslösa föreligger en möjlighet att utnyttja denna arbetskraft till att genomföra en sådan här undersökning som skulle kunna belysa dessa intressanta frågor. Till slut vill jag säga att jag fäst mig vid vad generaldirektör Rexed i socialstyrelsen sagt för en kort tid sedan, nämligen att det inte bara är viktigt att genomföra sociala reformer utan att det är lika viktigt att man, när reformerna varit i kraft några år, följer upp dem och ser vad de har haft för resultat och drar konsekvenserna därav. Han har alltså själv varit inne på tanken att man bör göra analyser av de sociala reformerna, och också han har erinrat om akademikeröverskottet och den chans som nu finns att få sådana här undersökningar genomförda. Jag tycker att allt detta talar för att riksdagen bör vara lyhörd för de önskemål som jag framfört i denna fråga, som enligt min mening är så väsentlig.
Herr talman!

Det finns i dag inte tillgång till någon yrkesstatistik som gör det möjligt att relatera uppgifter om arten av de försäkrades arbete eller deras yrken eller deras familjeförhållanden till sjukfrånvaron. Men vi får möjligheter att i anslutning till 1970 års folkräkning göra sådana relationsberäkningar. Riksförsäkringsverket avser att använda detta material till sin statistik, och då menar utskottsmajoriteten, när riksförsäkringsverket är inställt på att utnyttja denna information, att det inte finns någon som helst anledning för riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om en specialutredning på detta område. Jag förutsätter att motionären har klart för sig att en sådan informationsinsamling skulle bli av mycket stor omfattning, om den skall ge ett undersökningsmaterial, varav man verkligen kan dra några slutsatser. Jag vill slutligen gärna understryka fru Kristenssons påpekande att det är viktigt att inte bara göra en variabelstatistik utan att man också får möjligheter att göra kausalanalyser. Det som för utskottsmajoriteten varit avgörande är att många av de undersökningar som genomförts på detta område — att dessa undersökningar är av mindre omfattning skall jag gärna medge — icke har kunnat påvisa de samband som fru Kristensson tycks tro föreligger i detta avseende. Det är därför vi vill avvakta den utbyggda statistik som vi kan få i samband med 1970 års folkräkning.
Herr talman! Herr Hugossons senaste inlägg var ju i alla fall i stort sett ganska positivt.

Varför anser utskottet att detta är en ointressant fråga som man tar avstånd från? Det är detta som vi opponerat oss mot i reservationen, och jag skulle gärna se att herr Hugosson tonade ner utskottets skrivning och gav denna en mer positiv innebörd än vad som framgår av formuleringen.
Herr talman! I fru Kristenssons motion krävs en sociologisk undersökning om attityder till arbete. Man kan mellan raderna i motionen läsa ut att de sjukfrånvarandes inställning gentemot arbetsplatsen och arbetet som sådant skulle vara avgörande för sjukfrånvaron. Utskottsmajoriteten har hävdat att det är en i och för sig ganska ointressant fråga, därför att undersökningar på detta fält har visat att det inte föreligger något sådant samband. Däremot skall jag gärna — men det är en fråga vid sidan av vad fru Kristensson har aktualiserat i sin motion — vara intresserad av en bättre orsaksanalys av sjukfrånvaro och en mängd sociala och ekonomiska variabler. De inkomstvariabler som fru Kristensson talade om i sitt första anförande nämns inte med en rad i motionen, och när vi behandlar motionen i utskottet måste vi naturligtvis göra det med utgångspunkt i motionens innehåll.
Herr talman! Herr Hugosson säger först att motionen var så kortfattad att där stod praktiskt taget ingenting. I sitt andra inlägg säger han att han läser mellan raderna vissa saker som han tar som utgångspunkt för utskottets skrivning. Vidare säger herr Hugosson att om han får utgå från vad jag nu har sagt från talarstolen kan han i stort sett instämma med detta. Då konstaterar jag endast, herr talman, att vi i sak tycks vara ense och att det tydligen har blivit något missförstånd i utskottet om vad som varit avsikten med motionen. Jag beklagar detta. Jag gläder mig åt att man kanske kan se fram mot ett bättre nytt år och skall återkomma i ärendet. dels ge till känna vad utskottet anfört rörande former för belöning av offentlig tjänst,

Herr talman! Efter en lång dags färd mot natt, varunder kammarens ledamöter fattat beslut i mycket viktiga frågor, har vi nu kommit fram till ett utlåtande i vilket behandlas en motion som jag redan från början kallar för ett jip Po och ingenting annat. Det har i alla fall varit mycket intressant att se utskottsutlåtandet, som givetvis dikteras av majoriteten och där det talas bland annat om att ordensväsendet svårligen kan förenas med den demokratiska syn vi har i våra dagar. Jag tror för min del inte att det är så illa ställt med demokratin här i Sverige att man behöver riskera att den på något sätt tar skada av att en människa får ett ordenstecken eller en doktorshatt. Det enda jag saknar i motionen — men det har väl motionärerna glömt bort, kan jag tänka mig — är att de inte har gett sig på doktorshattarna också. Även därvidlag kan det ju bli en diskriminering och en klasskillnad. Tänk bara på alla dem som inte får någon doktorshatt! Hur skall de som inte har fått någon känna sig i framtiden? — Jag tycker i alla fall att kammaren kunde ha viktigare saker att syssla med än detta spex; det är ingenting annat, punkt och slut! Vi frågar då: Hur är det på andra håll? Ja, jag kan inte tänka mig någonting annat än att en del socialdemokrater blivit så konservativa, att de måste hänge sig åt litet frasradikalism för att riktigt visa, att det ändå är illa beställt. Men vår demokrati, herr talman, är så pass stabilt fastlagd, att den inte på något sätt tar skada av vare sig en doktorshatt eller en orden. Man hade kanske, när man från början gick till kamp mot det dåvarande orättvisa samhället, i många fall räknat med att man borde visa att man skilde sig från andra människor genom att inte vilja mottaga en orden. Vi bör emellertid, herr talman, ha klart för oss att ingen människa tvingas — mot sin vilja alltså — att ta emot en orden. Det står oss fullkomligt fritt att säga nej tack om vi inte vill ha en. Vad är en orden? Den är ett bevis på samhällets erkännande av att var och en som får en sådan har försökt göra en insats i samhällsarbetet. Någonting märkvärdigare är den inte. Jag tycker därför att man inte skulle behöva vara så känslig och anse sig tvungen att tala om hur illa berörd man känner sig. En sak, herr talman, som jag tycker är verkligt intressant är att även förra gången det var en stor debatt i denna kammare i frågan var motionären från Värmland. Då hette han Manne Ståhl. Jag har roat mig med att plocka fram debattprotokollet från år 1947, och jag skall använda en del av min tid till att läsa in en del av den debatten i protokollet, till glädje, hoppas jag, för de nytillkomna ledamöterna i kammaren, som inte var med 1947 — det är rätt många. Nu har vi fått en ny huvudmotionär från Värmland, och hon har blivit så konservativ att hon fullföljer denna sak, som jag trodde tillhörde den skåpmat som man för länge sedan hade kasserat. Borta i de s.k. folkdemokratierna skulle man också från början ha vad man kallade för »rena bröst». — Missförstå mig nu inte! Detta har emellertid gått över. Var och en som har sett bilder i TV av representanter för folken från andra sidan »ridån» kan väl hålla med om att det är varken mer eller mindre än en välbehängd julgran man ser. Vårt ordensväsende är ingenting alls att tala om i jämförelse med detta. Och varför har det kommit? Såvitt jag kan förstå därför att man räknat med att därigenom uppmuntra sådana samhällsmedborgare som har uträttat någonting av värde. Och jag skulle vilja fråga: Är doktorshatten mer demokratisk än en orden? Jag tror inte det. Om en person som har en sådan går ut på gatan ser ingen människa detta, men doktorshatten ser alla och då skulle ju ännu fler bli diskriminerade eller nertryckta när de ser allt detta! Jag tror för min del, herr talman, att vi skulle kunna ta den här saken med ro. Det kan väl heller inte ha undgått kammarens ledamöter att två aktade medlemmar av denna kammare — två talmän, tillika socialdemokrater — vid sin avgång från riksdagen hedrades med Serafimerorden. Detta var ingen. ting annat än samhällets erkännande av en gagnelig samhällsgärning, och jag tycker att båda två hade mycket väl förtjänat denna orden. i Jag har här ett protokoll från 1947. Jag tycker det är mycket intressant över huvud taget och där finns särskilt ett avsnitt som jag skall citera. Talaren den gången började på samma sätt som vi gör i våra dagar här i kammaren, han sade: »Herr talman! Det är med mycket stor tveksamhet jag yttrar mig i denna fråga, som jag inte varit med om att behandla i utskottet, men jag anser mig i detta fall böra ange skälen till att jag kommer att yrka avslag på utskottets hemställan. Jag skall inte ta upp frågan om ordensväsendet ur de synpunkter herr Svensson i Ljungskile berörde. Han var emellertid inne i en vändning i sitt anförande på något, som jag vill ta fasta på. Han sade, att demokratien kräver, att det blir litet uppstädat på detta område.» — Huvudmotionärerna nu har precis samma uppfattning; de är konservativa så det räcker. Därefter står följande att läsa: »Jag förstår inte, vad denna fråga har med demokrati att skaffa, men däremot är jag övertygad om att det har en viss betydelse för demokratien, hur riksdagen vårdar sitt eget anseende. Det förefaller mig mycket egendomligt att man, sedan utskottet konstaterat, att detta är ett ärende, som det inte tillkommer riksdagen att pröva, likväl begär en utredning om ordensväsendets avskaffande. Därmed har riksdagen enligt min uppfattning hemfallit åt ett folkmötes resolutionsskriveri. Detta kan ju ändå inte vara ägnat att befrämja riksdagens anseende, och i den mån detta undermineras skadas demokratin. Om ordensväsendets moralbildande eller moralnedbrytande verkan vill jag inte yttra mig, men när motionärerna säga, att ordensväsendet är ett uttryck för fåfänga, då måste jag säga, att om något är ett uttryck för åtminstone politisk fåfänga, så är det motionärernas försök att genom denna motion ställa sig som riddare för den högsta demokratiska moral. Det är politisk fåfänga att i riksdagen begära en utredning i ett ärende, som riksdagen reglementsenligt inte borde ta befattning med enbart därför att man tror att detta är demokratisk radikalism. Jag vill inte yttra mig om ordnarnas lullull — motionärernas slagord — men nog tycker jag det skulle sprida litet solsken att se herr Svensson i Ljungskile med ett kommendörstecken om halsen. Eftersom jag anser, att denna fråga inte hör hemma i riksdagen, ber jag, att få yrka avslag på såväl utskottets hemställan som motionen.» Märk väl, ärade kammarkolleger, att detta yttrades inte av någon stockkonservativ ledamot av denna kammare, utan av herr Verner Hedlund i öÖstersund, som bland andra jag haft förmånen att sitta tillsammans med. Det var alltså en aktad och värderad socialdemokrat som den gången talade om hur det hela stod till. Jag skall inte läsa innantill mer i protokollet från 1947 utan vill endast erinra om att herr Nilsson i Kristinehamn, som senare blev talman i denna kammare, citerade Runeberg och frågade om det inte hade varit lämpligt — för att förhindra att motionen bifölls — att giva åt Ståhl en penning även eller taga Björlings åter; han hade då just fått en. Till sist skall jag återge några ord som yttrades av herr Pehrsson-Bramstorp, som inte kunde beskyllas för att vara konservativ. Han sade att riksdagen har viktigare arbete att sköta än att befatta sig med sådana saker som ordensväsendet. Herr talman! Med hänsyn till den sena tidpunkten skall jag nu sluta mitt anförande. Jag anser, precis som Pehrsson-Bramstorp en gång i tiden, att riksdagen har viktigare saker att syssla med — det har visat sig tidigare i dag — än detta jippo, som borde skickas till ett museum där det enligt min mening mest hör hemma. Och vill motionärerna följa med så inte mig emot!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

Herr talman! Tyvärr uppfattade jag inte allt vad herr Nilsson i Bästekille sade, men till skillnad från honom har jag ett rent bröst, och därför är våra inställningar i den här frågan något olika. Motionärerna har ju blivit bönhörda över hövan. De vill att en utredning skall verkställas rörande ordensväsendets avskaffande. Vi kan peka på att staten för sin del har slagit in på linjen att klara sig utan ordnar som belöning till statstjänstemän. Ordensväsendet har redan till en del avvecklats, och resten kommer att avvecklas under nästkommande år. Därmed blir utdelandet av ordnar uteslutande en Konungens egen rättighet. Staten tänker tydligen inte längre profitera på ordensväsendet för att uttala sitt tack till högre statstjänstemän. : Herr Nilsson i Bästekille reagerar 'såväl mot utskottets skrivning 'söm ' mot skrivningen i motionerna, där det framhålles att ordensväsendet inte är förenligt med ett demokratiskt betraktelsesätt. När han gör det blir man en smula förvånad. Hur kan herr Nilsson i Bästekille anse att det är demokratiskt ått den som sitter i 25 lönegraden kan våra värd en orden, medan den som befinner sig därunder aldrig skall få den där erkänslan uttryckt på det förnämliga sätt som en orden enligt herr Nilsson i Bästekille innebär? Han älskar ju socialdemokrater, om de tar emot ordnar; då är de aktåde och ärade. Men det är gudskelov inte så många som gör det i vårt parti. Vi har alltså all anledning att vänta att man kommer att upphöra med detta sätt att belöna statstjänstemän. Men det måste väl bli personalorganisationernas egen sak att, om de tycker det, försöka finna något sätt, på vilket även högre tjänstemän kan vilja bli hedrade. Ingen kan förmena Kungen att dela ut ordnar. Det kanske blir ännu större finess med det hela om en orden inte följer liksom ett brev på posten för: tjänste män i vissa lönegrader, utan mera uppfattas som : ett uttryck för belåtenhe med personen i fråga. | Men om vi skall ha ett system för belöningar, måste det väl vara riktigt att det blir likartat. Man'kan vara en lika trogen tjänsteman, om man är vaktkonstapel som om man är fängelsedirektör.. Det finns inget skäl för att den ene skall ha en medalj och den andre skall ha en orden, utan staten bör kunna uttrycka sin tacksamhet och sitt förtroende för en tjänsteman på samma sätt, i vilken lönegrad han än befinner sig. Även herr Nilsson i Bästekille bör väl tycka att det är sunt. Vi har. också sagt oss att om staten upphör att tillämpa detta sätt att belöna statstjänstemän, blir det ett prerögativ för Konungen i än högre grad. Han har liksom ingen uppgift från staten att göra detta. Det kan kanske då komma i fråga att, när man i författningsutredningen :skall utreda statschefens ställning, även detta sysslande med att utdela ordnar tas upp till utredning. Det har också reservanterna ansett. De tycker : att: det: är juste att man skall utreda om statschefen skall utdela ordnar eHer ej. Därför är det litet inkonsekvent att vilja utreda saken men samtidigt tycka att det är: utmärkt som det nu är. : Herr Nilsson i Bästekille betecknade, om jag inte hörde fel, sitt anförande som ett jippo. Ja, det kan han gott göra, eftersom vi hade mycket roligt åt det: : Meh det ligger nog litet allvar i kravet på att ta bort ordnarna. Att mån i vissa länder som kallar sig radikala, kommunistiska och socialistiska, är behängd med ordnar är snarare ett argument för. att vi inte skall ha något ordensväsende. De länder där man Kar sådana prydnader räknar vi nämligen inte som helt socialistiska länder. Som socialdemokrater tycker vi det är riktigare att man på ett annat sätt uttrycker sin tillfredsställelse med en tjänsteman och en människa, och vi vill dels förorda sen utredning, dels ge ett stöd åt regeringen som redan slagit in på en riktig väg. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till allmänna beredningsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 14.
Herr talman! Utskottets ordförande har nu framfört utskottsmajoritetens mening och hon talade bl.a. om för kammarens ledamöter att jag icke har ett rent bröst. Nej, det är riktigt, fru Eriksson. Jag har fått en orden jag också för mina insatser i samhället — jag har fattat det på det sättet. Men för att fru Eriksson och jag skulle bli jämställda kan jag försöka se till att hon får en doktorshatt. Jag tycker inte att det på något sätt vore obefogat, ty jag anser att fru Eriksson gjort en insats i samhället som är värd detta. Och jag säger som förut att det är precis samma sak om man får en orden eller en doktorshatt. Vad det gäller är samhällets erkännande av en insats. Socialdemokraterna har svårt att ta emot en orden, men flera av dem har tydligen ingenting emot en doktorshatt — det tycks inte strida mot deras samhällssyn. Därför vidhåller jag vad jag tidigare sade om jippo. Motionen är ingenting annat än detta. Jag vill ställa den direkta frågan till utskottets ordförande: Menar fru Eriksson i Stockholm verkligen med sina ord, att det gudskelov inte är så många socialdemokrater som tagit emot ordnar, att det var oriktigt att ge de båda talmännen här i kammaren Serafimerorden? Jag anser fortfarande att det utgjorde ett erkännande för deras samhällsgagnande insatser, ett erkännande som de var väl förtjänta av. Tidigare har man kunnat reagera mot att kvinnorna ställdes utanför och inte fick några ordnar. Men även den saken har rättats till. Nu kan även en kvinna få ordenstecken, men hon kan förstås inte kallas för riddare; det skulle liksom strida mot hela den bakomliggande tanken. Och man kan ju inte använda ordet riddarinna. Därför har man valt att i stället kalla vederbörande för ledamot. Men kvinnorna har nu precis samma chanser som männen att bli tilldelade ordnar, och det tycker jag är fullt riktigt. Det har de enligt min mening fått vänta på alltför länge. Sedan sade fru Eriksson att man kan vara lika god människa fastän man är tjänsteman i en så låg lönegrad att man inte kan få någon orden. Ja, naturligtvis. Man kan vara en god människa också trots att man har fått en orden; det är inte därpå det hänger, utan det beror helt och hållet på om man vill utföra ett samhällsgagnande arbete, ingenting annat. Slutligen betonade fru Eriksson att socialdemokraterna tar förslaget om avskaffande av ordensväsendet på allvar. Jag vet inte, om man skall vara så söker på det. När det har gått ytterligare någon tid har kanske den socialdemokratiska samhällssynen förändrats så att man tolererar både det ena och det andra såsom ett samhällserkännande. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Jag är ledsen att återigen och så sent på kvällen behöva ta kammarens tid i anspråk. Men jag l1ovar att tala lågmält om kammarens ledamöter är vänliga att lyssna på mig. Jag har dristat mig att ta upp en fråga som utmynnar i ett förslag om en utredning av en samhällets frivilliga servicetjänst för kvinnlig och manlig ungdom — ungdomar som slutat sin skolutbildning och befinner sig i värnpliktsåldern. Det skulle beröra mer än 50 000 ungdomar om året. Egentligen är det ett drastiskt förslag som på ett ganska försynt, vänligt och odramatiskt sätt har avvisats av utskottet. Jag funderade på om jag skulle använda orden enfaldigt och menlöst sätt, men av hänsyn till utskottets värderade ordförande, som icke brukar försvara utskottsutlåtanden efter den karakteristiken, så avstod jag därifrån. De av kammarens ledamöter som inte läst motionen utan bara utskottsutlåtandet torde knappast ha en aning om allvaret i det framförda förslaget. Bakgrunden är följande: Trots de reformer som riksdagen under årens lopp beslutat, trots den relativt höga satsningen på socialhuvudtiteln och andra huvudtitlar för att skingra nöd och besvärligheter . för människorna, trots landstingens alltmera krävande sjukoch vårdprogram, trots kommunernas insatser på olika sociala områden, trots enskilda människors ansträngningar för att hjälpa sina egna anhöriga och andra.

Herr talman! Herr Lothigius” skildring av de bekymmer som möter både för ensamma gamla och för många barnfamiljer och den brist på hjälp som kan råda för dem som är sjuka, känner vi alla igen. Men vad är det herr Lothigius har att komma med? Ja, han leder våra tankar till kvinnlig värnplikt.

Herr Lothigius kommer vidare in på tanken att man för denna frivilliga servicetjänst skulle kunna utnyttja en del värnpliktsvägrare. Han tänker sig också att man i framtiden inte behöver ha så stora personalkadrer vid försvaret — det blir mer mekaniserat och vi kan inte kalla ut alla för värnpliktstjänstgöring. Men också en del av dem som skall göra värnplikt skulle enligt herr Lothigius kunna användas för denna frivilliga servicetjänst. Om herr Lothigius försöker följa sina tankar, skall han märka hur de irrar. Det förslag som han ursprungligen haft i tankarna gäller kvinnlig värnplikt, inte i armén och inte i krigstjänst över huvud taget utan just för något slags samarittjänst. Det är ett sådant förslag som vi har avfärdat för mycket länge sedan. Herr Lothigius berör även en annan tanke som han har haft om kvinnlig värnplikt för försvarets räkning. Men även i detta fall värjer han sig genast och säger, så fort han har nämnt ordet värnplikt, att han inte menar värnplikt utan en frivillig tjänst. '

Jag tror inte att den har något gehör någonstans bland människor som sysslar med arbetsmarknadsfrågor. Frågan om kvinnor i försvarstjänst är däremot väckt på nytt, inte i avsikt att införa kvinnlig värnplikt utan för att kunna placera kvinnor i försvaret för speciella uppdrag, som t.o.m. skulle kunna ge dem en befälsställning precis som män i krigstjänst. Det är alltså en helt annan fråga. Det vore nog bäst om man inte försökte liva upp en tanke som redan avfärdats och som har mycket av 1940 talets romantik över sig.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

Herr talman! Jag menar vad jag säger. I min motion har jag fört fram tanken på en frivillig servicetjänst. Jag menar alltså inte obligatorisk värnpliktstjänst för kvinnor. Jag har begärt en utredning av frågan hur man skall gå till väga för att eliminera de svårigheter i samhället som blir allt större och som till stor del skulle kunna klaras med enkla medel. Jag erkänner att mitt förslag är trevande. Jag har funderat ganska mycket på hur man skall komma till rätta med alla dessa problem. I utskottsutlåtandet nämns att samhället vidtar den ena åtgärden efter den andra: så och så många barnstugor har byggts, tjänster har inrättats på olika områden etc. Men vi vet ju att detta inte räcker; svårigheterna blir allt större.

Skulle ni vara beredda att göra detta om ni fick ungefär samma inkomst som en värnpliktig har i dag? Jag har överallt mötts av ett positivt gensvar. Man har sagt: Tanken är intressant, vi har ibland sökt en möjlighet att kunna göra en sådan frivillig insats men inte kunnat finna den. Detta är inte någon föråldrad tanke. Det ligger i tiden att ungdomen vill medverka i samhällslivet på områden som vi annars inte kan klara och där det kanske bara behövs ett enkelt handtag.

Herr talman! Jag vill inte spela ut grupper mot varandra. Vad jag vill är att man skall inrikta sig på områden där det för närvarande inte ges tillräcklig service men där sådan behövs för samhällets skull. Då trampar vi inte någon yrkesgrupp på tårna. Frågan är inte om det skall vara någon status eller inte. Möjligen skulle det kunna vara på det sättet att unga flickor som träder in i den här tjänsten resonerar så här: Eftersom min pojke gör värnplikten, tycker jag att jag bör göra en samhällstjänst på likartat sätt. Jag har emellertid inte, fru Eriksson i Stockholm, sett detta enbart som en angelägenhet för kvinnorna. Också unga män skall ges möjlighet att göra en insats på områden där de passar. Jag är medveten om att det fordras en organisation, vars uppbyggnad kostar åtskilliga hundra miljoner kronor, om den skall fungera. Men dessa hundratals miljoner kronor tror jag att samhället kommer att tjäna in genom den ökade service som kan ges människorna. Jag ber att få vidhålla mitt yrkande. Som tiden nu var långt framskriden beslöt kammaren på förslag av herr talmannen att uppskjuta behandlingen av återstående på föredragningslistan upptagna ärenden till kammarens sammanträde fredagen den 11 innevarande april. Härmed får vi anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 10—11 april 1969 för deltagande i utrikesutskottets resa till Helsingfors

Herr talman! Herr Larsson i Norderön har frågat om regeringen under innevarande vårsession kommer att ta ställning till frågan om anordnande av olympiska vinterspel i Jämtland år 1976. Den sakkunnige som fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förlägga 1976 års olympiska vinterspel till Östersund avgav sitt betänkande i slutet av januari. Betänkandet har remitterats till olika myndigheter och organisationer för yttrande. Innan ärendet slutgiltigt beretts kan tidpunkten för regeringens ställningstagande i frågan inte anges.

Herr talman! Jag tackar handelsministern för att han har svarat på min fråga. Bakgrunden till frågan är att det i den förteckning, som riksdagen strax före påsk fick över propositioner som var avsedda att föreläggas riksdagen under vårsessionen, inte finns något nämnt om en proposition rörande ställningstagandet till frågan om anordnande av 1976 års olympiska vinterspel i Jämtland.

Eftersom ingenting har hörts från regeringen om något ställningstagande är framför allt Östersunds stads OS-kommitté men även andra berörda mycket intresserade av att nu få ett besked. För att beslut skulle kunna fattas snabbt har regeringen satt en mycket kort tid för remissyttrandena — herr Bergérus” utredningsbetänkande lämnades ju den 30 januari — d. v. s. till den 28 februari. Jag vet av egen erfarenhet att det inte gick att få den remisstiden förlängd. Det borde därför finnas förutsättningar att regeringens ställningstagande sker snabbt. Jag sade att man i Östersunds OS kommitté med stor spänning emotser regeringens besked eftersom det är grunden för att kunna igångsätta det stora och kostsamma arbetet med fortsatt agerande och iordningställande av ansökningshandlingarna till Internationella olympiska kommittén. Då måste man nämligen först ha statsmakternas besked. Det bör finnas goda förutsättningar att anordna spelen. Under februari i år arrangerade Östersund svenska mästerskapen i längdlöpning på skidor samt i specialslalom. I åre arrangerades den stora världscuptävlingen i storslalom och specialslalom, och Hammarstrand har arrangerat europamästerskap i rodel samt skandinaviska och svenska mästerskap i samma gren. Internationeila skidförbundet har till Åre och Östersund sänt sina tekniska experter, som förbehållslöst har givit tävlingsbanorna högsta betyg. Internationella rodelförbundets president har också besökt Östersund, Åre och Hammarstrand och givit banorna samma goda vitsord. Presidenten i internationella olympiska kommittén, Mr Brundage, har också besökt Östersund och förklarat att Jämtland har lika goda chanser att få spelen som någon annan sökande. Ansökan om anordnande av spelen skall vara internationella olympiska kommittén till handa senast under december månad i år, och den skall vara åtföljd av en skriftlig förbindelse från regeringen att denna stöder ansökan och går i god för att spelen organisatoriskt kan genomföras. Ansökningshandlingen blir ett digert aktstycke, som det beräknas ta cirka ett år att åstadkomma. Det står alltså mycket kort tid till förfogande, och det är nödvändigt att ett snabbt positivt besked — och under alla förhållanden ett besked — lämnas av regeringen, så att länets OS-kommitté har möjlighet att agera vidare med någon utsikt till framgång.

Herr talman! Det framgick av herr Larssons i Norderön anförande att ansökan om att få anordna de olympiska spelen skall vara Internationella olympiska kommittén till handa i december i år. Det är ju ändå en rätt rundlig tid dit. Jag hade inte klart för mig att ansökningshandlingarna kunde lämnas in så pass sent när direktiven för den Bergéruska utredningen gavs. Jag vill tillägga att det ju rör sig om ett ganska betydande ekonomiskt engagemang från statsmakternas sida — det visar utredningen. Och enligt vad jag sett av remissyttrandena — jag har inte gått igenom dem systematiskt ännu — har några gensagor mot utredningens slutsatser inte gjorts. Det är också alldeles uppenbart att remissyttrandena inte är entydiga vad gäller kostnaderna och den nytta för bygden som man till äventyrs skulle kunna räkna med.

Herr talman! Jag noterar att handelsministern nu säger att ett besked skall föreligga i så god tid att Östersunds möjligheter att söka arrangerandet av olympiska spelen 1976 inte skall äventyras. Jag måste då få påminna om några saker som måste göras innan ansökningshandlingarna sänds in. OS-kommittén måste redan nu förbereda sitt deltagande i Internationella skidförbundets kongress i Barcelona under andra hälften av maj månad och i Internationella olympiska kommitténs kongress i Warszawa första veckan av juni. Det blir uppenbarligen stora svårigheter för OS-kommittén att agera vid dessa båda betydelsefulla tillfällen, om inte statsmakterna har givit ett besked dessförinnan.

Konkurrenterna från andra länder kommer då säkerligen att vinna fördelar. Statsrådet Lange har alldeles rätt i att det är fråga om en betydlig summa pengar. De direkta bruttokostnaderna för spelens genomförande är enligt utredningen beräknade till 116,5 miljoner kronor. Däremot svarar inkomster på 38,5 miljoner kronor och vidare en beräknad satsning från Östersunds kommunblock, Åre kommun, Ragunda kommun samt länets landsting, som samtiliga i princip har ställt sig positiva till dessa åtaganden om 20,9 miljoner kronor. Då återstår för staten 57,1 miljoner kronor. Vad som tillkommer i indirekta kostnader för Sveriges Radio, för vägbyggnader 0. s. v. måste väl anses höra hemma på ett annat plan än direkta kostnader. Enligt Riksidrottsförbundets tidskrift Svensk idrott har det i Schweiz fattats ett beslut i samma fråga. Där har man givit ett positivt besked. Regeringen har klart slagit fast betydelsen för landets turism av ett OS. Den har utlovat att militären skall hjälpa till som ett led i sin utbildning, och den garanterar en ekonomisk hjälp på 48 miljoner kronor för direkta kostnader. Herr talman! För mig återstår att instämma med Riksidrottsförbundet, som i samma tidskriftsartikel säger sig hoppas att vårt lands regering och riksdag skall ha samma positiva syn på det vinter-OS som Sverige är skyldigt att stå som värd för och inte längre kan undandra sig. Det är nödvändigt med ett besked under vårriksdagen.

Herr talman! Herr Magnusson i Nennesholm har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han vill medverka till en skyndsam förbättring av den tekniska kvaliteten på TV-sändningarna från de sändare som är otillfredsställande utrustade. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Bakgrunden till frågan torde vara de i vissa områden mindre goda mottagningsmöjligheterna, vilka inte beror på bristfällig utrustning hos respektive sändare utan på ogynnsamma topografiska förhållanden. Enligt vad jag erfarit från televerket beräknas det permanenta distributionsnätet för det nuvarande TV-programmet, innefattande bl.a. ytterligare ett antal s.k. slavstationer, i huvudsak bli klart under innevarande budgetår. I permanent skick beräknas nätet, i enlighet med statsmakternas beslut, ge drygt 99 procent av befolkningen acceptabla mottagningsmöjligheter.

Herr talman! Jag vill till statsrådet Palme framföra mitt tack för svaret, som var positivt i så måtto att det redovisade att televerket under innevarande budgetår skall kunna klara av saken. Det är jag tacksam för. Anledningen till min fråga är de otillfredsställande förhållanden vi har haft i min hemtrakt vid Finnvedssändaren i Bredaryd, som inte någon gång under hela sin tillvaro fungerat ordentligt. I en intervju i en lokaltidning säger televerkets man, att man har flyttat gammal utrustning från Nackasändaren ned till Finnvedssändaren och att detta skulle vara orsaken till att denna inte har fungerat. Då felen nu har förekommit i flera år har befolkningen blivit otålig. Både privatpersoner och t.o.m. kommunala församlingar har tagit upp frågan och sänt in protestskrivelser om hur denna TV-sändare har fungerat. Nu är man garvad, men till en början ringde man TV-handlaren som kom och tittade på apparaten. Så konstaterade han att det var inget fel på denna utan det berodde på sändaren. Nu ringer man till en granne och frågar om han ser något på sin apparat. Om inte han heller ser något vet man var felet ligger och behöver inte besvära reparatören. Det svar som statsrådet i dag lämnat ger oss anledning att hoppas att sändningsoch mottagningsförhållandena skall bli bättre. TV-innehavarna där nere betalar ju lika stora licensavgifter som alla andra och anser sig därför kunna begära fullgod service.
Herr talman! Herr Magnussons i Nennesholm fråga var ju principiell, och jag visste inte exakt vad som låg bakom den; jag är därför inte expert på sändaren i Finnveden. Jag har emellertid hört att det varit besvär där nere, och kommunalfullmäktige i Bredaryd har sänt en skrivelse till televerket i frågan. De tekniska fel som från tid till annan förekommit är enligt uppgifter som jag har fått från televerket nu åtgärdade. Vad som kanske är väsentligt att påpeka i detta sammanhang är att risken för en upprepning av dessa i och för sig inte så ofta förekommande fel elimineras i och med utbyggnaden av det permanenta nät som jag talade om i mitt svar.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag är beredd lämna en redogörelse för de regler som tillämpas beträffande användandet inom det allmänna skolväsendet av läroböcker som icke granskats av statens läroboksnämnd. Inom den övervägande delen av det allmänna skolväsendet, bl.a. grundskolan, får endast användas lärobok som granskats av läroboksnämnden och uppförts på läroboksförteckningen. I fråga om samtliga läroböcker gäller att skolstyrelsen beslutar om antagande. Rektor skall därvid avge förslag efter hörande av ämneskonferensen eller vederbörande lärare.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är att det utkommer läroböcker som inte granskats av statens läroboksnämnd. När dessa böcker sedan blir granskade i efterhand har vissa avsnitt blivit underkända. Efter flera ändringar har de ändå inte godkänts av läroboksnämnden, men trots detta används de i flera skolor i undervisningen. Detta är alltid allvarligt men inte minst när det gäller läroböcker som behandlar kontroversiella och för ungdomen farliga områden som t.ex. narkotika. Det förekommer då och då kritik, ibland förödande och överdriven, mot läroböcker som nu är i bruk. Jag tror att det finns sådant som behöver ses över Men då är det viktigt — det har föräldrarna rätt att kräva — att vi inte får sämre och icke granskade läroböcker. Principen borde vara att ingen lärobok finge användas som inte granskats och godkänts.
Herr talman! I den mån herr Johans son i Skärstad menar att det inom skolväsendet används böcker som underkänts av läroboksnämnden är det naturligtvis beklagligt om så sker. Men ansvaret för vilka böcker som används åvilar skolstyrelsen. Man skall naturligtvis inte använda böcker som inte har godkänts av läroboksnämnden. Om herr Johansson i Skärstad avser att påtala att vissa delar av skolväsendet för närvarande inte täcks av läroboksnämndens granskning är detta förhållande riktigt. Detta gäller för yrkesskolan och i stora delar för fackskolan. Det har med den nuvarande läroboksnämndens kapacitet inte varit möjligt att göra en fullständig granskning, och det har varit ett av skälen till tillsättandet av den nu arbetande läromedelsutredningen, som skall finna vägar för en granskning av alla inom skolan förekommande böcker. I den mån herr Johansson, för det tredje, avser att den granskning som förekommer icke är tillfredsställande vill jag säga, att detta också är en fråga som prövas av läromedelsutredningen, vilken ju för närvarande arbetar för högtryck med dessa spörsmål. Jag har många tidigare torsdagar besvarat andra frågor om läroböcker, innebärande kritik från mycket vitt skilda utgångspunkter. Jag har tolkat dessa frågor så att riksdagens ledamöter och den opinion de gör sig till talesmän för med iver ser fram mot ett förslag från läromedelsutredningen. Jag tror inte heller att de skall behöva vänta alltför länge.
Herr talman! Jo, herr statsråd, vad jag avser är att en bok ges ut av ett förlag och först i efterhand blir föremål för granskning, varvid den blir underkänd. Jag anser att detta icke är en riktig ordning, och därför bör den högsta beslutande myndigheten vidta någon åtgärd för att sådant inte skall få förekomma. Vi lever ju i en tid av ideologisk kamp, och det är många som vill föra fram sin ideologi bakvägen. Jag hoppas att det inte finns någon sådan bakväg till skolan.

Herr talman! Herr Hyltander har frågat chefen för försvarsdepartementet om han anser det rättvist och tillfredsställande att den, som planenligt uttagits för utbildning till underbefäl och härför fått längre tjänstgöringstid men som sedan placerats som vanlig menig, ändock skall nödgas tjänstgöra den längre tid, som underbefälseleverna fullgör, och detta utan att få motsvarande ekonomiska ersättning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Värnpliktiga, som uttagits för underbefälsutbildning rycker in tidigare än värnpliktiga som uttagits till befattning som menig. Utbildningen för bägge kategorierna avslutas med en gemensam grundläggande krigsförbandsutbildning. Om en värnpliktig, som överförts från underbefälsutbildning, skulle rycka ut redan när han fullgjort det antal dagar som erfordras för menig, går han miste om den viktiga grundläggande krigsförbandsutbildningen. Detta medför minskad användbarhet i krigsorganisationen. De något större ekonomiska förmåner som utgår till de underbefälsuttagna utgör en kompensation för visst befälsansvar och en uppmuntran att genomföra utbildningen på ett godtagbart sätt. Jag finner det motiverat att en värnpliktig som överförts från underbefälsutbildning till kategori för menig även skall genomföra slutskedet i sin utbildning. Vad beträffar de ekonomiska för månerna anser jag inte att någon orättvisa föreligger. Det antal värnpliktiga som överförs kommer troligen att minska då vårt nya inskrivningsförfarande säkrare kan fastställa individens lämplighet för underbefälsutbildning.

Herr talman! Tack för svaret, herr statsråd! Inom alla grenar inom samhällslivet framhåller man ju vikten av att det finns goda informationskanaler och kontakter mellan dem som arbetar inom respektive områden. Detta gäller även och kanske inte minst försvaret. Den tid torde vara förbi när den s.k. kadaverdisciplinen kunde = tolereras. Detta hindrar inte att de värnpliktiga skall ha fullt klart för sig vem som för befälet och har ansvaret, men samtidigt bör all utbildning gå ut på att befälet skall ge motivering och bakgrund till beslut och orderhandlingar, så att funktionen blir ett lagarbete i bästa mening, där varje man vet sin uppgift och fullgör den till det gemensammas bästa. Då kan uppgifterna fullgöras, även om befälet av någon anledning inte skulle fungera. I motsatt fall blir gruppen inte funktionsduglig om befälet kommer bort. Liksom de flesta frågor har även denna ett bakgrundsfall, och för den som är berörd är det stor skada att inte svaret kunde ha givits i normal ordning för 14 dagar sedan, liksom det också är skada att försvarsministern tydligen även i dag har varit förhindrad att lämna svaret. Tidsfaktorn spelar här en viss roll. Detta får emellertid inte tolkas så att jag har något emot statsrådet Geijers funktion som svarare; jag menar bara att det hade varit värdefullt om departementschefen hade varit inne i samtalet, om detta eventuellt skulle fortsätta i annan form efter denna frågestund. när krigsförbandsutbildningen sker och om man skulle gå miste om den vid en eventuellt tidigare utryckning eller vid motsvarande tjänstledighet går tydligen meningarna isär. Tyvärr medger nu inte tiden här i frågestunden att jag går närmare in på den saken. Vad ekonomin angår måste det väl ändå anses rättvist att alla som fullgör övertidstjänstgöring får Öövertidsersättning — om jag här använder den bilden. Vad slutligen angår bakgrundsfallet kan jag inte frigöra mig från den misstanken att man från befälssidan inte har iakttagit möjligheterna att lämna informationer och förklaringar av uppgifterna, utan tvärtom reagerat negativt när vederbörande värnpliktig framställt frågor och anhållit att få besked. Det finns skäl att anta att det har förekommit sådan bakgrund till den »degradering» som föranlett denna fråga. Jag föreställer mig därför att statsrådet håller med om att det har varit motiverat att ställa en fråga som denna. Vad kan man då göra för att förbättra förhållandena? Ja, en sak är klar, nämligen att den, som har ålagts träning och utbildning för en viss uppgift och sedan får beskedet att han inte är aktuell för den uppgiften, har mycket svårt att inse det meningsfulla i att han ändå skall fullfölja den längre utbildningstid han uttagits att fullgöra, speciellt som han inte får samma ersättning som andra vilka fullgör denna längre utbildning. Det är skada att sådant här skall kunna förekomma. Jag kan inte anse att det är en tillfredsställande ordning.

Herr talman! Beträffande frågan om den särskilda ersättningen vill jag upplysa herr Hyltander om att i den mån de värnpliktiga som tagits ut till underbefälsutbildning sedan överförts till meniga och då fullgör tjänstgöring över 300 dagar får de en högre dagsersättning. Att de inte får den särskilda ersättningen beror på, som jag nämnde i svaret, att det med den grad underbefälet er håller följer ett särskilt ansvar som de meniga inte har. Det är detta som motiverar den särskilda ersättningen.

Herr talman! Faktum kvarstår ändå att de värnpliktiga som inte uttagits till underbefäl fortfarande har den längre utbildningstiden och inte åtnjuter någon ersättning för den. Vad som ligger bakom hela denna frågeställning är på vilket sätt man bedömer den påtalade nedklassning eller »degradering» som förekommer. I här aktuellt fall kan jag inte frita mig från misstanken att man inte tagit sakliga hänsyn, utan att vederbörandes lust att erhålla informationer — frågvishet kan det också kallas — har påverkat nedklassningen. Och detsamma kan förekomma i flera fall. Jag vill också nämna att i det fall jag här har talat om var vederbörande av kamraterna föreslagen som kompaniassistent. Han fick så gott som samtliga röster i det sammanhanget, men han uttogs sedan inte av befälet. Vidare var han av kamraterna vald som ledamot av regementsnämnden. Det kan sålunda inte vara vilken nolla som helst; han har varit uppskattad av sina kamrater. Det är därför jag menar att man borde eftersträva större demokrati, alltså företagsdemokrati även inom försvaret.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat handelsministern om han anser att man bör tillåta försäljning av mindre farliga och ofarliga pistoler som är så lika pistoler avsedda för skarpskjutning att man på något avstånd inte kan se skillnaden. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Att förbjuda försäljning av föremål av det slag som herr Ahlmark åsyftar är i praktiken inte möjligt.

Herr talman! Natten till den 23 mars i år tvingades två poliser skjuta ner en 25-årig man i Berzelii park i Stockholm. Han hade hotat dem båda och andra med en pistol. Alla som hade utsatts för det här botet var övertygade om att det var en riktig pistol, avsedd för skarpskjutning. Poliserna vågade inte — och det är fullt förståeligt — ta risken att inte försvara sig. Lyckligtvis krävde händelsen den här gången inget dödsoffer. Den pistol som 25-åringen hade hotat med var en luftpistol. Men det är nästan omöjligt att se skillnaden mellan den och den svenska armépistolen 07:an med 9 mm kaliber. Stockholmskriminalen har i dag lånat mig de båda pistolerna, och herr talmannen har gett mig tillstånd att visa dem för kammaren. Den ena är just det exemplar som användes i Berzelii park, en luftpistol av märket Diana. Den andra är armépistolen 07:an. Jag tror inte att många av kammarens ledamöter kan se skillnaden och avgöra vilken som är den verkligt farliga pistolen, avsedd för skarpskjutning. Och tanken från fabrikanternas sida är ju att göra helt ofarliga leksakspistoler och mindre farliga luftpistoler så lika de skarpskjutande vapnen som möjligt. Jag tackar justitieministern för det korta men alltför negativa svaret på min fråga. Ty det är ju faktiskt så, att problemen med pistoler, som är kopior av riktiga vapen, blir större för varje år. Förra året inträffade ungefär ett rån, i regel bankeller postrån, i månaden med hjälp av leksaks-, lufteller ollonpistol. Och inom polisen tror man att åtskilliga brott av den här typen blir av just därför att det är så lätt att på ett billigt sätt skaffa sig en pistol som är en kopia av ett riktigt vapen. Marknaden översvämmas av importerade leksaksoch s.k. prydnadspistoler av det här slaget. Annonserna i en del tidningar vädjar till känslor av typen: tänk att få en äga en pistol som känns precis som ett riktigt vapen! Visst är det svårt att lösa de här problemen. Men jag tror inte att man skall avvisa tanken på att lägga också luftpistoler under licenstvång av något slag, även om det kan bli en del krångligheter. Och beträffande de rena leksakspistolerna kan man väl tänka sig att man förbjuder import och försäljning av sådana pistoler som uppenbarligen är gjorda som kopior av vanliga, riktiga vapen. Kanske finns det också en möjlighet att föreskriva att leksakspistoler utseendemässigt skall skilja sig från vanliga pistoler. Men jag är medveten om att det här, som justitieministern påpekade, rymmer svåra praktiska problem. Men just därför att marknaden för de här varorna tycks kraftigt svälla bör man försöka undersöka branschen och se om vissa restriktioner är möjliga att genomföra. Min följdfråga till statsrådet Kling blir därför: Är justitieministern beredd att på något sätt låta utreda marknaden och problemen kring de pistoler, och missbruket av dem, som jag här har talat om?

Herr talman! Det har vid flera tillfällen väckts förslag om att licenstvång skulle införas för bl.a. luftoch fjäderpistoler. Statsmakterna har dock hittills av flera skäl avböjt att genomföra en sådan reglering och i stället litat till bestämmelser som i olika hänseenden inskränker rätten att använda denna typ av vapen. Samma ståndpunkt har intagits i en promemoria med förslag till vissa änd ringar i vapenförordningen som förra året upprättades inom justitiedepartementet. Praktiskt taget samtliga remissinstanser — ett drygt trettiotal — som har yttrat sig över promemorian ställer sig också avvisande till tanken att licensbelägga dessa vapen. Jag har ännu inte tagit slutlig ställning i frågan, men jag är preliminärt böjd att ansluta mig till promemorians och remissinstansernas bedömning. Detta är alltså mitt svar på herr Ahlmarks följdfråga. Beträffande den vapendemonstration som herr Ahlmark här har gjort vill jag bara uttrycka den förhoppningen, att herr Ahlmark innehar gällande vapenlicens eller eljest har iakttagit föreskrifterna i 6 § vapenförordningen om lån av vapen och det ändamål för vilket det sker. Men herr Ahlmark är väl som ungliberal van vid att handskas med vapen; under en av de senaste valrörelserna höll ni ju på med en stor kanon och skulle skjuta bort stadshuset här i Stockholm. Det är för övrigt, herr talman, litet egendomligt att man här i riksdagen så ofta hör krav på kriminalisering av ytterligare områden just från riksdagsmän som säger sig ha en liberal åskådning. Mina strävanden går i motsatt riktning. Jag försöker avkriminalisera det ena området efter det andra. Som bevis vill jag bara nämna fylleristraffutredningen, trafikmålsutredningen, utredningen rörande de mindre brotten och slutligen yttrandefrihetsutredningen.

Herr talman! Jag skall lugna justitieministern: jag har tillstånd både från polisen och från talmannen att visa upp de här oladdade pistolerna i andra kammaren. Jag vill också påminna statsrådet om att förra gången jag var i närheten av något vapen, den där gamla kanonen, var just i valrörelsen 1966, och den gick ganska bra för oss. Jag tycker att den här frågan är något allvarligare än vad statsrådet Kling har sagt. Ledningen för Stockholmskriminalen säger så här: »Det är oförsvarligt av tillverkarna att framställa ”ofarliga” vapen med sådant utseende sett mot bakgrunden av den alltmer förgrovade och förråade våldsmentaliteten i landet.» Kriminalkommissarie G. W. Larsson yttrar vidare: »Vi har tidigare varit i kontakt med vapenhandlarna och diskuterat problemet med dem. De verkar helt oförstående. Vi anser det vara oförsvarligt av tillverkarna att framställa sådana här vapen, som inte går att skilja från de farliga.» Det är alltså vad polisen säger. De brottas dagligen med de problem och risker som enskilda polismän och andra utsätts för. Då svarar justitieministern att han för sin del försöker »avkriminalisera» vissa områden. Det är alldeles utomordentligt när man kan göra det. Men det betyder inte att man avkriminaliserar alla områden. I en rad andra fall, t.ex. när det gäller narkotikahandeln, har vi gått in för hårdare straff och vidgad kriminalisering för att komma till rätta med de stora skadeverkningar för svensk ungdom som narkotikabruket medför. Inte ens justitieministern följer alltså konsekvent sin linje att avkriminalisera områdena. I Förenta staterna pågår en debatt om det är en mänsklig rättighet att fritt få köpa in och bära skjutvapen. Den debatten har vi kommit ifrån; vi anser den orimlig. Frågan för oss är: Är det en mänsklig rättighet att få sälja och köpa minutiöst gjorda kopior av riktiga vapen i metall, bakelit eller plast, kopior som sedan kan användas vid inbrott, överfall och rån? Jag anser inte att det är någon mänsklig rättighet att slå vakt om. Om det praktiskt går att genomföra begränsningar på det här området hälsar jag det med glädje.
Herr talman! Om man godkänner herr Ahlmarks resonemang skulle man vara tvungen att förbjuda en stor del av produkterna på leksaksmarknaden. Om herr Ahlmark studerar Expressens morgonupplaga för i dag kan han finna exempel på vilka praktiska svårigheter ett sådant förbud skulle medföra.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig vilka ytterligare kontrollåtgärder jag avser att vidta för att förhindra att motorfordon framförs av personer som har förtärt alkohol. I polisens trafikövervakning ingår kontrollen av fordonsförarnas nykterhetstillstånd som ett viktigt led. Några uppgifter om hur många fordonsförare som kontrolleras finns inte. Jag kan dock nämna att redan det antal förare som rapporterades för trafikförseelse av något slag uppgick till omkring 460 000 under år 1968. över 15 000 fordonsförare omhändertogs därvid som misstänkta för rattfylleri eller rattonykterhet. Genom att intensifiera trafikövervakningen kan man ytterligare förbättra kontrollen av trafiknykterheten. Vidare vill jag framhålla, att frågan om kontroll av trafiknykterheten övervägs av trafiknykterhetsbrottskommittén, som beräknas avsluta sitt arbete detta år.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Anledningen till att jag ställt frågan är att det så ofta förekommer olyckor i trafiken — så har hänt även under den senaste påskhelgen — där någon av de inblandade förtärt alkoholhaltiga drycker. Det kan vara fråga om drycker som allmänt anses farliga men även om sådana som betraktas som oskyldiga men egentligen är mycket farliga. Ett annat skäl till min fråga är den undersökning som publicerades i tidningarna härförleden beträffande hur många som färdas i trafiken med alkohol i kroppen. I intervjuer avslöjade flera personer vilken skräck de känt inför risken att bli avslöjade och hur rena turen hade räddat dem vid kontroller, bl.a. därför att man bara undersökte varannan bil. Behöver det vara så här, herr justitieminister? När skall vi få bort detta riskmoment i trafiken? Vi går mot vår och sommar med mer intensiv trafik på våra vägar än tidigare. Hur länge skall dessa spritmarodörer få härja? Vi gör allt för att få trafiksäkra bilar, och det bör vi också göra. Men vi måste vara medvetna om att säkerheten inte i första hand sitter i bilens plåt, motor och däck utan hos föraren bakom ratten. Det farligaste för en förare är spritförtäring i vilken form den än förekommer. Medan vi väntar på att få se vilka synpunkter trafiknykterhetsbrottskommittén kan anlägga måste åtgärder vidtas för att hindra ytterligare tragik.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att vi under de senaste åren har satsat mycket kraftigt på en ökad trafikövervakning både när det gäller personal och material.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta rättelse för dem som under inflytande av sjukdom eller av andra skäl gör en felaktig sjukanmälan och därigenom går miste om eljest berättigad sjukpenning. I lagen om allmän försäkring uppställs krav på sjukanmälan för rätt till sjukpenning. Kravet innebär att sjukpenning inte får utges för tid innan anmälan om sjukdomsfallet gjorts hos försäkringskassan. Undantag «gäller, om hinder mött för sådan anmälan eller om andra särskilda skäl föranleder att sjukpenning bör utgå. Kravet på sjukanmälan har uppställts för att göra det möjligt för försäkringskassorna att utföra sina åligganden beträffande sjukkontrollen. Ett normalt led i denna kontroll är att försäkringskassan, sedan den mottagit sjukanmälan, infordrar uppgifter från den försäkrade i olika hänseenden, bl.a. om den tid under vilken den försäkrade avhållit sig från förvärvsarbete på grund av sjukdomen. Uppgifterna lämnas på särskild blankett. Av herr Clarksons fråga framgår inte klart om han avser sjukanmälan i egentlig mening eller lämnande av uppgifter på sådan blankett som jag nyss nämnde. För båda fallen gäller emellertid att fel eller försummelse från den försäkrades sida leder till bortfall av sjukpenning bara då vägande skäl, som sammanhänger med försäkringskassornas kontrollfunktioner, gör detta nödvändigt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min fråga. Statsrådet är något tveksam om vilken blankett jag avser. Jag tänker i detta fall på den särskilda blankett som skall lämnas efter en viss tids sjukdom för sjukkassans kontroll. Det har redan förekommit många uppgifter i pressen om fall då personer förväxlat de båda kolumner som de har att välja mellan när de fyller i blanketten. Det blir sannerligen ett fatalt fel om man fyller i fel kolumn! Detta händer särskilt ofta när sjuka personer på väg till läkaren går in till sjukksssan för att fylla i blanketten. När de sjuka i detta tillstånd gör fel hjälper det inte ens med läkarintyg för att de skall kunna styrka sin sjukdom. Har de fyllt i fel kolumn, herr statsråd, får de ingen ersättning från sjukkassan förrän de på nytt sjukskrivit sig, och det tar ju några dagar. Statsrådet sade i sitt svar följande: »För båda fallen gäller emellertid att fel eller försummelse från den försäkrades sida leder till bortfall av sjukpenning bara då vägande skäl, som sammanhänger med försäkringskassornas kontrollfunktioner, gör detta nödvändigt.» Det verkar som om det i praktiken inte är så väl ställt, herr statsråd, utan betydligt sämre! Det finns alltså konkreta fall där folk gått miste om sin sjukersättning på grund av att sjukkassepersonalen tydligen har så formalistiska instruktioner för sitt agerande att de inte kan handla på annat sätt. De som gör felskrivningar tvingas under nuvarande förhållanden tillgripa det mycket omständliga besvärsförfarandet, vända sig till riksskattenämnden 0. s. v. Jag tycker att personalen borde få instruktioner att hjälpa allmänheten att fylla i blanketten rätt. De bör automatiskt göra detta när de ser att en person gör fel. Det allra första steget för att undvika nya misstag av denna typ vore kanske att införa en ny blankett för detta ändamål, eller kanske ännu hellre två blanketter, en för dem som vill friskskriva sig och en annan för den som vill anmäla att han fortfarande är sjuk. Även om allmänhetens förmåga att fylla i blanketter blivit allt bättre, är det fortfarande både ursäktligt och förklarligt att många människor gör ett fel när de skall fylla i de olika blanketterna.
Herr talman! Det är naturligtvis angeläget att i största möjliga utsträckning söka förebygga fel i de uppgifter från den försäkrade, vilka skall ligga till grund för försäkringskassornas beslut i sjukpenningärenden. I detta hänseende är det särskilt viktigt att de blanketter som skall ifyllas av den försäkrade görs så enkla och lättfattliga som möjligt. Jag vill understryka, herr talman, att tjänstemännen inom försäkringskassorna självfallet är angelägna om att bistå och hjälpa allmänheten i olika avseenden. Vi vet emellertid att sådana fall som dem herr Clarkson pekat på kan inträffa. Inom såväl riksförsäkringsverket som försäkringskassorna och deras samorganisation, försäkringskasseförbundet, pågår emellertid ett fortlöpande arbete för att förenkla och förbättra blankettformulären. Enligt vad jag erfarit har man nu för avsikt att se över det blankettformulär som jag antar att herr Clarkson närmast har i tankarna, och då kommer man att ha ledning av de erfarenheter som samlats under de cirka två år som gått sedan blanketten senast var föremål för översyn.
Herr talman! Nu är jag mera nöjd med statsrådets svar, sedan jag fått förtydliga min fråga, och jag noterar att en förbättring är att emotse på detta område. Ett faktum är nämligen, herr statsråd, att många människor har beklagat sig över att försäkringskassepersonalen inte alltid hjälper allmänheten att fylla i blanketterna på rätt sätt, trots att det borde vara självklart för den att göra det. I år har man från försäkringskassornas sida bedrivit en ganska omfattande kampanj i pressen, i vilken man talat om vilka förmåner allmänheten har. Man har trott att personalen skulle svara på den kampanjen med en mycket servicebetonad inställning till allmänheten, men så är tydligen inte alltid fallet. De fall jag här talat om ger belägg för att något är fel i det avseendet på försäkringskasseområdet. Men sedan statsrådet nu förklarat att blanketterna skall ses över är jag nöjd och hoppas att förhållandena blir bättre. Jag tackar ännu en gång för svaret.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att förstärka de sociala myndigheternas uppsökande verksamhet inom åldringsvården. Enligt beslut vid förra årets riksdag har gjorts ett tillägg till socialhbjälpslagen beträffande den uppsökande verksamheten. I de nya bestämmelserna fastslås att kommun skall se till att den som vistas i kommunen får tillfredsställande omvårdnad. Socialnämnderna skall dels skaffa sig kännedom om de individuella behoven av omvårdnad, dels antingen själva vidta åtgärder eller förmedla insatser för att tillgodose vårdbehovet. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 1968. Jag räknar med att denna lagändring kommer att leda till att de sociala myndigheterna intensifierar sina insatser för att ta reda på de individuella hjälpbehoven och för att tillgodose dem. §Socialstyrelsen kommer att ge ut närmare råd och anvisningar om hur den uppsökande verksamheten bör utformas i kommunerna.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Det händer ofta att äldre personer lever helt isolerade utan kontakt med omvärlden. Situationen blir allra svårast för dem som saknar anhöriga eller bekanta som kan komma på besök. Isoleringen kan dessutom bli värre därigenom att den gamle har någon sjukdom eller skada som binder honom inomhus, i värsta fall i sängen. I pressen kan man inte så sällan läsa om att en gamling under flera veckor har legat död i sin lägenhet innan dödsfallet kommer till myndigheternas och allmänhetens kännedom. Säkerligen förekommer det också åtskilliga sådana fall som inte kommit till pressens kännedom. Av det svar jag fått på min fråga i dag framgår tydligt att socialnämnderna enligt socialhjälpslagen har skyldighet att göra sig väl förtrogna med enskilda människors behov av omvårdnad och verka för att detta behov blir tillgodosett. Det är också angeläget — vilket också framhålles i svaret — att se till att socialnämnderna får tillräckliga resurser för att fylla sina uppgifter på ett effektivt sätt. Kommunernas uppgifter när det gäller åldringarnas personliga omvårdnad är omfattande och mångskiftande, och detta ställer stora krav på vilja, initiativkraft och förmåga. Inom socialstyrelsen har man för avsikt att ge ut närmare råd och anvisningar om hur den uppsökande verksamheten bör utformas ute i kommunerna, och med de anvisningarna kan jag också få svar på min fråga. Men vad jag i sammanhanget vill poängtera är angelägenheten av att man i kommunerna kartlägger vilka pensionärer som finns inom kommunen, deras boendeform, grad av förmåga att kunna sköta sig själva etc. Kontinuerliga hembesök bör också göras, speciellt hos de ensamstående pensionärerna. Dessa besök kan utföras av en distriktssköterska, en hemsamarit eller en hemsyster. En möjlighet för äldre och handikappade personer att nå konbtakt med yttervärlden är att de har tillgång till telefon. I den mån telefon ej finns och då vederbörande själv av ekonomiska skäl inte kan skaffa sig en telefon bör sådan installeras genom kommunens försorg. Jag vet att många kommuner har skaffat kommunala abonnemang för telefoner, avsedda för äldre och handikappade. Jag är medveten om de svårigheter som kan föreligga för de sociala myndigheterna i deras uppsökande verksamhet bland åldringarna, men jag anser att det är ytterst angeläget att se till att de gamla som vistas i sina lägenheter och som är hänvisade till att i största möjliga utsträckning klara sig själva får hjälp av samhället till att kunna leva ett människovärdigt och meningsfullt liv.

Herr talman! Herr Åberg har frågat om jag är uppmärksam på de risker och nackdelar för fisket, som vissa större utsläpp av bl.a. avloppsvatten kommer att få, och om jag är beredd tillse att fiskets och andra vitala intressen blir tillgodosedda vid dylika frågors fortsatta handläggning. Frågor om större utsläpp av avloppsvatten prövas regelmässigt vid vattendomstol. Därvid utreds bl.a. utsläppens inverkan på fisket. Vidare bevakas bl.a. fiskets intressen av naturvårdsverket i sådana mål. I propositionen nr 28 till årets riksdag har lagts fram förslag till miljöskyddslag. Förslaget innebär att skyldigheten att motverka vattenförorening skärps. Alla skäliga och rimliga skyddsåtgärder skall vidtas. Om verksamheten trots detta befaras föranleda olägenhet av väsentlig betydelse, får den utövas endast om särskilda skäl föreligger. Innebär olägenheten att vitala allmänna intressen — t.ex. fiske av större betydelse, naturvårdsintresse m.m. — avsevärt skadas, får verksamheten utövas endast efter tillstånd av Kungl. Maj:t. Den nya lagen avses träda i kraft den 1 juli i år. Jag vill vidare erinra om att betydande statliga bidrag utgår för byggande av kommunala <avloppsreningsverk och fr.o.m. nästa budgetår även till vattenvårdande åtgärder inom industrin. Den förbättring av recipientförhållandena som dessa åtgärder innebär är självfallet till gagn även för fisket. Som framgår av vad jag sagt är såväl fiskets som andra vitala intressen väl tillgodosedda vid prövning av utsläpp av avloppsvatten.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Till en viss del är ju svaret positivt. Jag är fullt på det klara med att det är omöjligt för jordbruksministern att ge ett helt lugnande svar på frågan i ett skede då miljövårdsdebatten är så intensiv som för närvarande. Oron är stor. Svaret är liksom frågan principiellt hållet. Men det är väl ändå rätt självklart att det var ett speciellt avlopp jag hade i tankarna när jag framställde frågan, nämligen Göteborgs stads planerade avlopp utanför Hönö i Göteborgs skärgård. Det råder mycket stor oro bland de fiskare och även de konservfabrikanter som är beroende av det fiske som bedrivs där. Just detta område är en mycket viktig lekplats för exempelvis skarpsill, och där fiskas en rätt betydande mängd av havskräftor. Det beräknas att man tar upp fisk för cirka 5 miljoner kronor årligen inom det område som blir mer eller mindre berört av ett eventuellt kommande utsläpp.

Vi har sett i pressen att man räknar med en utspädning i det aktuella området med cirka 1/200. Visst kan det invändas att fisk på sina ställen lever långt uppe i Göta älv, men enligt vetenskapsmännen är det en oerhörd skillnad mellan en uppvuxen fisk och en fisk på yngelstadiet. Det är därför man är så orolig för utvecklingen i detta fall. Jag tackar för svaret, och jag ser med glädje att det, om det blir svårigheter, är Kungl. Maj:t som til syvende og sidst skall avgöra saken. Jag litar på att jordbruksdepartementet bevakar utvecklingen, så att inte de svårigheter fiskarena redan har blir ännu större. Jag är emellertid en aning ängslig på en punkt. Det sägs att fiskets intressen i vattendomstolarna bevakas av naturvårdsverket. Det är naturligtvis riktigt, men naturvårdsverket bevakar också andra intressen, och i dag står många olika intressen mot varandra just i denna debatt. Herr talman! Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Åberg och fiskarena är oroliga för det alldeles speciella problem som herr Åberg hade i tankarna då han ställde sin fråga, nämligen följderna av Göteborgs stads framtida avloppsutsläpp. Jag skall strax återkomma till detta. Herr Åberg frågade mig om jag hade uppmärksammat de risker för det svenska fisket som vissa större utsläpp av bl.a. avloppsvatten kommer att innebära och om jag var beredd att tillse att fiskets och andra vitala intressen blir tillgodosedda vid dylika frågors fortsatta handläggning. Mitt svar måste betecknas som positivt på den punkten; jag beskrev ju hur man tillvaratar fiskets intressen innan man medger rätt att göra sådana större utsläpp. På herr Åbergs fråga om naturvårdsverkets roll i detta sammanhang vill jag svara att naturvårdsverket alltid bereds tillfälle att yttra sig i mål om avloppsvatten. Vid sin bedömning har det alltid att ta hänsyn till fiskets intressen. Jag vill också i detta sammanhang erinra herr Åberg om den nya miljöskyddslagen, som riksdagen har fått på sitt bord, och om koncessionsnämnden, som kommer att få stor betydelse då det gäller att bedöma huruvida utsläpp skall medges eller inte. Vad till sist beträffar frågan om Göteborgs stads framtida avloppsutsläpp, som uppenbarligen har oroat fiskarena i trakten, handläggs detta ärende för närvarande i Västerbygdens vattendomstol. Denna har anmodat fiskeristyrelsen att göra en fiskeribiologisk utredning, som sedan skall ligga till grund för vattendomstolens prövning. Så noggrant sker alltså denna prövning. Som alla i denna kammare vet är herr Åberg medlem av fiskeristyrelsen, och ärendet kommer alltså att bedömas med stor sakkunskap. även herr Åberg har således möjlighet att lugna fiskarena, eftersom han i fiskeristyrelsen får vara med om att granska ärendet innan man tilllåter utsläpp.

Herr talman! Det är i någon mån naturvårdsverkets agerande som har oroat mig. Av artiklar i göteborgstidningarna att döma lutar naturvårdsverket nu åt den åsikten att det är bäst att få utsläppet utanför Hönö. Hur mycket fog det finns för dessa skriverier vet jag inte, men de skapar oro. Att = Västerbygdens <vattendomstol skall pröva ärendet och har skickat det på remiss till fiskeristyrelsen är ju bra. Men har fiskeristyrelsen tillräckligt med personal och tid till sitt förfogande för att göra den ingående undersökning som behövs beträffande de rent biologiska faktorerna, strömsättningar 0. S. v.? I pressen har uppgiften lämnats att frågan skall avgöras av naturvårdsverket redan i maj månad, men det kan ju tänkas att den uppgiften är felaktig och det vore i så fall glädjande. Huruvida jag har möjlighet att påverka behandlingen av frågan beror på om den skall avgöras av hela fiskeristyrelsen eller på tjänstemannaplanet — där är gränserna ibland ganska diffusa.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga. Det är alltså Västerbygdens vattendomstol som skall handlägga ärendet. Som framgick av mitt svar och även av mitt senare anförande handlägger vattendomstolen inte ett sådant mål utan att ha rådgjort med fiskerisakkunnig personal, och jag kan inte finna sådan någon annanstans än hos fiskeristyrelsen. Naturvårdsverket har — vilket jag tycker bör finnas med i protokollet — överläggningar med Göteborgs stad om avloppsfrågans lösning. Därvid har naturvårdsverket mycket kraftigt understrukit att fiskeintressena särskilt måste beaktas och att staden får vara beredd att även vid havsutsläpp i en nära framtid bygga ut reningsverk med mycket hög reningskapacitet.

Herr talman! Det är viktigt även från jordbruksdepartementets synpunkt — och det tror jag att jordbruksministern håller med mig om — att inte Göteborgs stad för att spara några miljoner. för sina invånare överlåter åt fiskarna att genom förlorade fångster betala priset. Om så blir fallet kommer jordbruksdepartementet och fiskarna gemensamt att få massor med bekymmer i framtiden.